Herr talman! Centern krävde före valet 1973 100 000 nya vjabb. Många människor trodde att centern menade allvar: att man ville hjälpa till att skapa resurser för 100 000 nya arbetstillfällen. I dag vet vi att på knappt mer än ett år steg sysselsättningen i Sverige med över 100 000, utan att centerns krav på ensidiga subventioner till arbetsgivarna behövde genomföras. Denna kraftiga sysselsättningsökning når vi samtidigt som arbetslösheten i många länder runt omkring oss slår nya skrämmande rekord. Men vi vet nu också — vad vi i valrörelsen 1973 anade — att bakom centerns sysselsättningsparoller saknades en trovärdig politik. Tvärtom har centern fört fram förslag, som skulle ha inneburit färre jobb. Detta leder mig till tanken att det kan finnas fler politiska områden där ett inflytande för centern skulle innebära ett hot mot sysselsättningen. Det senaste exemplet är energipolitiken. Under hösten och vintern har svenska folket diskuterat energi. Tiotusentals människor har deltagit i studiecirklar och debattgrupper. Det är människor som har sitt arbete och sina övriga plikter att sköta, men som ändå tagit tid och krafter i anspråk för att sätta sig in i de svåra energifrågorna. Intresset och engagemanget är glädjande, därför att människorna visar att de vill vara med och ta ansvar i en av de mest komplicerade frågorna och en av de mest avgörande för framtiden, som riksdagen inom kort har att ta ställning till. Det stora deltagandet i energicirklarna visar med vilket allvar människorna i vårt land uppfattar frågan om den framtida energiförsörjningen. Och vad mera viktigt är: deltagarna i studiecirklarna har också klart sagt att nu räcker det inte med slagord eller fromma önskemål. Detta kan tas som löntagarnas varning till centerpartiet, för nu måste förslagen konkretiseras. Socialdemokratin har på grundval av den fackliga och politiska arbetarrörelsens rådslagsgrupper angivit ramarna för de närmaste årens energipolitik. Jag är medveten om att vi i riksdagen senare kommer att få debattera energipolitiken. Men jag tycker ändå det är på plats att redan nu kort titta på centerns agerande i de här frågorna. Utgångspunkten blir då frågan: Vilken energipolitik vill egentligen centern ha? Svenska folket har mött varierande uttalanden om t.ex. kärnkraften. Centerledaren har talat om att logiken kräver att man stoppar de av riksdagen beslutade elva kärnkraftsaggregaten. I början av veckan verkade det som om mera ansvarsmedvetna krafter i partiet var i färd med att föra in sin partiledare på för landet mindre äventyrliga vägar. För i förrgår, enligt ett uttalande i Aftonbladet, hade centerledaren plötsligt accepterat de elva aggregaten. Men i dagens debatt för någon timme sedan var herr Fälldin åter tveksam till riksdagens beslut om dessa aggregat. Men kanske en centerpartistisk kommunstyrelseordförande i södra Sverige i ett nötskal fångade in det dilemma som centern satt sig i i energifrågorna. Han sade bl.a. så här: ”Vi ska inte leva som på Selma Lagerlöfs tid, när ljuset vår tänt endast till jul. Vi säger ingenting. Vi säger inte ja — och vi säger inte nej. Det är regeringen som får säga något först.” Ingen bör i dag begära ett slutligt ställningstagande i sak i energifrågorna. Det är rimligt att oppositionen i detalj får ta del av regeringens proposition. Ingen har emellertid kunnat undgå att se att centern har varit inställd på att ta hem politiska poänger på den svåra fråga som energipolitiken är och att — som herr förste vice talmannen Bengtson sade nyss — satsa på det som är enkelt och populärt och kan ge fler röster i valet. Men efter alla turer vet vi egentligen inte vad centern står för — utom möjligen på en punkt: Centern går emot byggandet av ytterligare två aggregat i Forsmark. Det deklarerade man klart efter regeringens utspel i lördags. Men därutöver står uttalande mot uttalande. Och nya uttalanden kommer ständigt. De frågor som bör upprepas är följande: Accepterar centern de redan beslutade reaktorerna? Eller accepterar man bara dem som har börjat byggas eller bara dem som är i bruk? Eller skall inga reaktorer alls få tas i bruk? Kanske herr Bengtson kan svara på de frågorna? Om han inte gör det råkar han måhända ut för nya telefonsamtal i eftermiddag. Jag är klar över att många har en tveksam och osäker inställning till kärnkraft. Jag underskattar ingalunda de problem som är förbundna med kärnkraften. Samtidigt som arbetarrörelsens rådslagsgrupper accepterar det kärnkraftsprogram som riksdagen har antagit tillråder en stor majoritet försiktighet i fråga om den framtida satsningen. Regeringen har också följt detta råd så att vi i framtiden — vid ett senare beslutstillfälle —- fortfarande har olika alternativ i energifrågorna. Men vi känner till vårt energibehov och vi måste fatta vissa beslut —- vi kan inte undandra oss det ansvaret. I en situation då vi behöver mer och inte mindre energi kan man inte utan återverkningar på sysselsättningen bara avveckla energikällor. Något måste i så fall sättas i stället. Det har påpekats tidigare i denna debatt att när centern ingivit vissa grupper förväntningarna att man vill stoppa all kärnkraft känner man tydligen nu att det bränner under fötterna. Ty man har också ingivit förväntningarna att man skall vara med och skapa nya jobb. Och nu har man upptäckt att det här inte går ihop. Man kanske skulle kunna säga att sanningens ögonblick nu har kommit! Som så många gånger förr under senare år kommer centern att upptäcka att deras uttalanden, politik och idéer är på kant med verkligheten, att vardagen kommer att korrigera centerns olika utspel. Att vakna upp med detta må vara centerns ensak — det nöjet behöver vi inte ta ifrån det partiet. Men dubbelheten och otydligheten är betänksamma inslag, inte minst för det politiska arbetets anseende. Av det ledande oppositionspartiet bör man ha rätt att fordra att energifrågorna behandlas mer seriöst. Energifrågorna är verkligen inga marginalfrågor i vårt samhälle. Tvärtom är tillgången på energi förutsättningen för framåtskridande, sysselsättning och utjämning. Detta anser inte minst glesbygdens människor. Också för dem är centerns energipolitik ett hot. Varför har en stark majoritet av arbetarrörelsens rådslagsgrupper — där löntagarna finns — tagit ställning för en fortsatt energiökning? Jo, därför att man vill värna om sysselsättningen, därför att man vill öka möjligheterna för arbete åt alla. Men samtidigt tar löntagarna ansvar för en långsammare ökning av energibehovet för att efter hand uppnå en oförändrad nivå. Men vi kan inte minska ned allt på en gång. Det fordras en viss ”bromssträcka”. Även en dämpad ökningstakt fordrar emellertid —- även om vi klarar ett ambitiöst besparingsprogram — ett visst tillskott av energi som vi måste skapa på något sätt, om vi skall klara sysselsättningen. Arbetarrörelsen har lagt fast handlingslinjen: ett målmedvetet genomfört program för en begränsning av energiförbrukningen i förening med kampen för arbete åt alla. Att riva upp beslut eller säga nej betyder ju i stället nej till tusentals nya jobb i Sverige. Vad vill man stoppa? Är det Stålverk 80, aluminiumverket i Sundsvall, planerna på utbyggd vidareförädling av skogstillgångarna hos NCB och Södra Sveriges skogsägare eller är det produktivitetsökningen i det svenska jordbruket. Detta är ingen konstruerad uppräkning. De är alla reella exempel på vad det rör sig om. Tvära kast i energipolitiken skulle inte leda till annat än ekonomisk kris i vårt land. Denna allmänna insikt kom också deltagarna i rådslagsverksamheten fram till. Om man känner ansvar för landets affärer kan man inte prata om rivning hit och dit. Det är att äventyra sysselsättningen. Och det är tydligen centern beredd att göra.

Herr talman! Centern är det parti som främst arbetat för att få en hög sysselsättning i vårt land, och det är svaret på det herr Peterson i Nacka sade sist. Vår yttersta strävan är att skapa sysselsättning åt så många människor som möjligt i vårt land. Herr Peterson i Nacka säger vidare att vi fick de 100 000 jobben utan att några av centerns förslag genomfördes. Var det verkligen så? Blev det ingen mervärdeskattesänkning under en viss tid, och blev det inte en generösare tillämpning av investeringsfonderna så att man på den vägen kunde skapa fler arbetstillfällen? Det är några exempel som visar att sådant som centern föreslagit verkligen kommit till stånd. Vi fick de 100 000 nya jobben. Det är bättre att i faktiska siffror visa vad som skett än att, såsom herr Peterson i Nacka gör, försöka visa det i allmänna ordalag. Sedan ägnar herr Peterson med all rätt stor uppmärksamhet åt kärnkraften. Han citerade därvid en centerpartistisk kommunfullmäktigeordförande som sagt att vi bör vänta och se vad regeringen vill göra. Jag förstår mycket väl det uttalandet, eftersom regeringen inte sagt någonting på mycket länge, medan centern däremot delgett sin uppfattning. Det är då naturligtvis riktigt att vänta och se vad regeringen vill göra. Det är ingen som begär ett slutgiltigt ställningstagande, säger herr Peterson. Nej, det förstår jag. Vår inställning är att de investeringar som gjorts till nöds får användas, men vi skall ha de mest rigorösa säkerhetsbestämmelser som kan tänkas. Ta Ågesta som exempel! Det verket är nu nedlagt, och det har då frågats vad man skall göra med den radioaktivitet som där finns. ”Jo”, svarar man, ”vi låter pumparna gå”. Ja, i 300 år — då först har vi fått bort radioaktiviteten. Sådan är den kärnkraft som herr Peterson i Nacka så varmt förordar. Det är viktigt att vi får arbetstillfällen, men det är också viktigt att människan får leva vidare utan att drabbas av de skador som kärnkraften verkligen kan ge. Herr Peterson frågade om centern vill stoppa det nuvarande programmet. Vi vill inte gå med på de ytterligare två reaktorer som socialdemokraterna föreslår. Vi har tidigare sagt ifrån att vi inte på något sätt accepterar att man bygger fler reaktorer. Om forskningen gör det möjligt att utnyttja kärnkraften utan att det medför risker för människan, t.ex. genom fusionsenergi, råder det naturligtvis inga delade meningar om att vi skall använda denna energi. Men där är vi inte i dag, utan socialdemokraterna vill gå vidare med en kraftkälla som i dagens situation är ytterst riskabel för människan. Det vill vi i centern inte göra.
Herr talman! Det är riktigt att centern hade 100 000 nya jobb på sina valplakat. Men de 100 000 nya jobb och mer än det som vi fått i vårt land det senaste året har kommit till genom den socialdemokratiska politiken och utan de väldiga subventioner som centern var beredd att ge till redan vinstgivande företag. Det var liksom ingen hejd på den givmildhet som centern då visade emot näringslivet genom att vilja sänka arbetsgivaravgiften och genom att ge företagen olika lättnader. Jag tog upp uttalandet från södra Sverige som ett exempel på att centern ofta i viktiga politiska frågor varken säger ja eller nej. Vad jag efterlyser är en mera seriös behandling från centern av denna politiska fråga. Jag vänder mig emot att centern, liksom nu herr Bengtson, försöker lura svenska folket att tro att det finns enkla lösningar på komplicerade problem. Det finns, herr Bengtson, inga enkla lösningar på energifrågan. Det är bara centern som har fått för sig det. Herr Bengtson tar avstånd från ett energislag utan att göra det minsta försök att anvisa en ersättning. Vi behöver energin om vi skall kunna upprätthålla sysselsättningen. Herr Bengtson gör inte heller det minsta försök att se de risker som finns med andra energislag, t.ex. oljan. Det är riktigt — jag har inte förnekat det — att det finns många frågetecken som kan sättas kring kärnkraften, men vi måste ändå jämföra kärnkraften med andra energikällor, när vi ser på vilka risker det finns. Jag noterar att herr Bengtson inte gav något klart besked om han accepterar riksdagens beslut rörande de elva kärnkraftverken eller ej. Han kom med en glidande formulering om att centern inte skulle vara beredd att bygga de två nya verken. Får jag fråga herr Bengtson om detta är det senaste auktoritativa beskedet från centerpartiet?

Herr talman! De 100 000 nya jobben kom alltså till. Det är ingenting att bestrida från socialdemokratiskt håll. Enligt herr Peterson i Nacka var det socialdemokratins förtjänst att de kom till, men han undvek sorgfälligt att nämna vad mervärdeskattesänkningen innebar och fackföreningsrörelsens uttalande om att mervärdeskatten skulle kunna användas igen just för att stimulera. Han talade heller inte om det andra exemplet, investeringsfondernas användning, som också hade avsevärd effekt: man fortsätter nu att ta fonderna i anspråk för att stimulera näringslivet i stort. Herr Peterson i Nacka kräver så bestämt ett ställningstagande, men han kan inte ta ställning själv, vilket är en motsägelse. Han menar att det inte kan tas någon slutgiltig ställning till detta problem. Då sitter vi ju i samma båt allesammans därför att vi inte kan ta slutgiltig ställning förrän vi sett vilken säkerhet beträffande kärnkraften det kan bli fråga om. Om vi t.ex. kan få fusionsenergi går det mycket bra. Jag noterade med tillfredsställelse att regeringen vill forska i alternativa energikällor. Vi kan se på att 30-40 96 av ett träd som avverkas lämnas kvar i skogen i form av grenar, toppar och stubbar. Det kan man göra grönflis av. Hur mycket betyder det egentligen? Jag påvisade att den totala konsumtionen av energi omräknat i olja är 35 miljoner ton om året. Den här vägen skulle man få ut ungefär 4 miljoner ton. Det är inte något dåligt tillskott. Det finns också andra möjligheter till energikällor som har diskuterats, och det är framför allt de förutsättningarna vi bör utnyttja för att få mer energi. Jag skall inte gå in på världens övriga resurser för de ligger ju inte inom våra domäner, men det finns andra områden som inte direkt har samband med oljan, där det finns avsevärda energiresurser att utnyttja. Det är den vägen vi skall gå, herr Thage Peterson, i stället för att acceptera den risk som kärnkraften innebär i sitt nuvarande skick.
Herr talman! Det finns säkerligen ingen i kammaren som förnekar att centern i valrörelsen använde en slogan om 100 000 nya jobb. Men, herr Bengtson, den slogan var också förbunden med att centern för att nå detta mål ville ge näringslivet ett antal subventioner, som skulle ha inneburit en ytterligare ökning av näringslivets lönsamhet under redan goda år. Vi har fått en ökning av antalet sysselsatta med över 104 000. Men den har vi fått utan att behöva tillgripa av centern mycket tveksamma åtgärder att minska företagens kostnader och möjliggöra högre aktieutdelningar än vad som blev fallet. Var socialdemokratin står beträffande energipolitiken kungjordes i lördags. Riksdagens beslut står fast. Vi betonar att vi skall ha en långsammare energiökning. Vårt behov av energi kräver en utbyggnad av kärnkraften med två aggregat på redan befintligt verk, en ökning av vattenkraften, besparingsåtgärder och forskning. Det sista vill jag beröra, eftersom herr Bengtson tog upp forskningen. Studiecirklarna har också lagt stor vikt vid att det sker en forskning. Regeringen har också understrukit att alla tänkbara satsningar på forskning måste ske för att få fram metoder när det gäller att spara energi och för att öka antalet energikällor. Det har betydelse för vår folkförsörjning. Men herr Bengtson, hur mycket vi än forskar för 1975, 1976 och 1977 skall vi inte ha några förhoppningar om att denna forskning skall ge resultat i mer energi dessa år, dvs. att den skall ge oss möjligheter att bruka de alternativa energikällor som centern så ofta talar om, nämligen solen och jordvärmen. Alla vetenskapsmän och experter som har uttalat sig i denna fråga är på det klara med att vi ännu inte på många år kan få fram någon nämnvärd energi trots omfattande forskning om dessa energislag. Att hävda något annat, anser jag, vore att lura det svenska folket. Det var detta som jag mycket stillsamt sade till herr Bengtson. I längden kan det bli litet farligt för centerpartiet att inta dubbla positioner i sin politiska förkunnelse.

Herr talman! När man skall anmäla sig till den allmänpolitiska debatten finner man att den är uppdelad i fem olika avsnitt. Det kan vara svårt att i förväg ange inom vilket avsnitt man skall hålla sitt anförande. Jag hade framför allt tänkt beröra vårdsektorn och de förändringar som där sker. Men här har nu energipolitiken varit den stora aktuella frågan i dag, och jag skall därför också med några ord beröra den. Bakgrunden till våra dagsaktuella problem är att priset på råoljan har femdubblats och att det på sikt också blir mindre tillgång på denna energiform. Vi söker därför efter nya energikällor. Tidigare här i debatten har nämnts vindkraft, solenergi och jordvärme. Många forskningsprojekt pågår världen runt för att försöka lösa problemen kring dessa energikällor. Men ännu har inga radikala uppfinningar gjorts och läget är alltså oförändrat. Vi får under de närmaste åren kallt räkna med att importera dyr olja och inrätta oss därefter. Det är ganska naturligt att man i första hand inriktar sig på att spara olja dels av kostnadsskäl, dels också av bristskäl. Men skall vi på sikt spara, måste vi vidta praktiska åtgärder här hemma, och så har också skett. Vi skall isolera våra bostäder bättre. I de större tätorterna är det aktuellt med fjärrvärme dels för att förbättra boendemiljön, dels för att spara olja. När det gäller trafiken går man in för kollektiv trafik i stället för enskilda bilresor. Men även på detta område krävs det omläggningar. Skall man ordna fjärrvärme krävs stora investeringar i panncentraler, ledningar i gatunätet och pumpverk osv. Likadant är det på trafikens område. Man måste t.ex. utöka bussparken. Vi är också övertygade om att ingen säljer den egna bilen om kollektivtrafiken utökas. En sådan omläggning kräver därför ökad energiförbrukning i ett övergångsskede. Men att så måste ske på sikt för att vi skall kunna åstadkomma besparingar är vi väl ganska ense om. Även om vi slår av på takten i oljeimporten kommer vi inte förbi dess inverkan på betalningsbalansen. Skall vi här hemma gå vidare på reformernas väg måste vi för att kunna betala oljan öka våra exportansträngningar i syfte att få balans i våra affärer med omvärlden. Detta kräver att vi ser till att exportindustrin byggs ut och att investeringarna på detta område gynnas. Vi kan därför med tacksamhet notera att finansministern på sistone har ökat möjligheterna för företagen att ta investeringsfonderna i anspråk. Att vi i vårt land skulle skära ner importen för att få en bättre betalningsbalans är knappast att tänka på. Vi gynnas bäst av en fri handel. I debatten har också sagts att vårt land kanske tar i anspråk en för stor del av jordens resurser. Vi skulle slå av på takten och därmed gynna andra stater. Jag tror inte på en sådan lösning. Det vi exporterar är ju varor som omvärlden behöver. Det är malm, stål, papper, trävaror, kullager, maskiner, fartyg osv. Vi skulle inte göra omvärlden någon tjänst om vi exempelvis inskränkte pappersexporten, en vara som i dag faktiskt är en bästvara. Vårt verktygsstål och kullager är också varor som hela världen efterfrågar. Det är genom denna vår export som vi kan köpa framför allt u-ländernas varor, såsom kaffe, bomull, frukt, olja osv. Skall vi kunna ge u-länderna ökade ekonomiska bidrag — något som f. ö. också har skett genom att vi har uppnått enprocentsmålet — måste vi även i fortsättningen se till att vi har en hög sysselsättning och produktion. Jag tror inte att våra problem kan lösas genom att vi slår av på takten. Vi kan aldrig spara oss genom svårigheterna utan vi måste arbeta oss igenom dem. Det är för ökade resurser och dessa resursers rättvisa fördelning som vi bör arbeta. När det gäller vårdfrågorna, sjukvården, alkoholistvården, kriminalvården ösv. är den allmänna tendensen att man går in för den öppna vården. Av olika skäl tror jag att det är en riktig väg, kanske framför allt ur ekonomisk synpunkt, men den öppna vården är måhända också en vård som människorna sätter större värde på. All vistelse på anstalter upplevs ju inte som särskilt fördelaktig. Jag vill därför hälsa med tillfredsställelse att man nu inte bara på sjukvårdens område utan också inom kriminalvården går in för en öppnare vård. Framför allt är eftervården viktig. Det hjälper föga om människor som har vistats på anstalter därefter inte får den rätta vården. Det är där jag anser att vi måste sätta in åtgärder. På samma sätt är det med alkoholistvården, om vilken det just nu pågår en debatt. Jag läste för några dagar sedan att socialstyrelsen har diskuterat på vilket sätt man skulle lösa frågan om frivillig intagning eller tvångsintagning av alkoholskadade. Jag har haft tillfälle att följa och yttra mig över den frågan. Jag måste ge en blomma åt generaldirektör Rexed och professor Inghe som har talat för den frivilliga linjen. Alla som har haft med detta klientel att göra känner till att tvångsintagning i regel misslyckas. Det kanske finns enstaka människor som av sociala eller medicinska skäl inte vet sitt eget bästa. I sådana fall har man möjligheter att via lagen om intagning av psykiskt skadade ta hand om dem. Jag tror emellertid på den nya linje som innebär frivillig intagning. Som framgår av dagens tidningar har en uppgörelse träffats mellan Landstingsförbundet och socialdepartementet om landstingens möjligheter att lösa sina finansieringsproblem på sjukvårdsområdet. Alla känner till landstingens ansträngda ekonomi. Landstingsskatterna uppgår i regel till omkring 10 kronor eller däröver. Uppgörelsen för 1976/77 kan hälsas med tillfredsställelse. Därigenom får landstingen framför allt ekonomiska resurser att bygga vidare på den öppna vården. Även en rad andra praktiska problem har lösts — problem som har diskuterats mycket, särskilt i socialutskottet. Det gäller t.ex. glasögon för barn och ungdom. Där har man nu lyckats nå ett avtal. Man har vidare fått sjukgymnastik och annan behandling reglerad. Landstingen erhåller ersättning för resor och hjälpmedel — kostnader som nu landstingen står för. Det gäller även ambulansväsendet. Taxorna för sjukgymnastik och strålbehandling har gjorts enhetliga. En diskussion har tagits upp om att den som måste besöka läkare många gånger om året — åtta-tio gånger — skulle kunna få ett högkostnadsskydd. En del landsting har redan löst detta problem. Måste man besöka läkare mer än åtta-tio gånger om året, skulle man inte behöva betala de 15 kronor per besök som det kostar i fortsättningen. På så sätt skulle den som haft oturen att drabbas av sjukdom och måste besöka läkare många gånger få en lättnad. Det blir tillfälle att återkomma till vårdfrågorna. Vi anser det viktigt att försöka åstadkomma lyckliga lösningar för de enskilda människorna men även att det skall ske till ett sådant pris att samhället förmår bära kostnaderna. Mycket är ogjort. Men vi har i alla fall lagt en riktig grund att gå vidare på.

Herr talman! ”Flicka, ung, outbildad. Därför är hon utan jobb.” Så löd en förstasidesrubrik i Sveriges största morgontidning för någon vecka sedan. Dagens kännetecken för att inte passa den svenska arbetsmarknaden är således att vara ung, att vara flicka och att vara outbildad. De två första kriterierna verkar kanske litet överraskande i förstone. Att vara ung flicka brukar ju inte vara någon nackdel. Men så tycks det vara, om man ser på arbetslöshetsstatistiken. Uppgifterna om den svenska arbetsmarknaden är annars positiva f. n. 100 000 nya arbetstillfällen har tillkommit från november 1973 till november 1974. Och ser vi på Sverige i internationellt perspektiv, så är vi något av mest gynnad nation bland industriländerna. I vår omedelbara närhet finns länder med hundratusentals arbetsföra människor, som lider under arbetslöshetens gissel. I USA får man räkna i miljoner. Den svenska konjunkturpolitiken för 1974 har, när vi nu kan läsa i facit, varit framgångsrik. Det stimulanspaket som folkpartiet var med om att förhandla fram har uppenbarligen haft god effekt, inte minst gäller detta det mest omstridda inslaget -— momssänkningen. Konsumtion, produktion och sysselsättning har hållits uppe på hög nivå trots djupa konjunktursvackor hos flertalet av de länder som vi har det största handelsutbytet med. I oljekrisens mörka skugga vid årsskiftet 1973-1974 var det inte så lätt att veta hur framtiden skulle te sig och vad som behövde göras för att hålla hjulen i gång. Men då lyckades det. Nu gäller det andra halvåret 1975 och första hälften av 1976, och inte heller i dag är sikten klar. Som bl.a. Gunnar Helén har sagt tidigare förefaller regeringens och finansministerns bedömningar dock vara alltför optimistiska. Det behövs en större beredskap med bättre åtgärder än regeringen hittills har presenterat för att klara de ekonomiska och näringspolitiska problem som syns vid horisonten. Vilka är då problemen? Åtskilligt har redan sagts om det, och någon systematisk genomgång tänker jag därför inte försöka mig på. Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer visar emellertid att orderingången försämras dramatiskt just nu. Inom sågverksoch träindustrin har det varit dåligt ett bra tag redan. Nu tycks övriga branscher följa efter, och då kommer arbetslöshet och andra problem, om vi inte vidtar motåtgärder. Här vill jag återvända ett tag till den ungdomsarbetslöshet jag nämnde i inledningen av mitt anförande. Av de 62 000 arbetslösa i dag är 26 000 eller 40 926 ungdomar. Samtidigt står 16 000 elevplatser tomma vid gymnasieskolans och arbetsmarknadsstyrelsens utbildningsanstalter. Det här är barockt, i synnerhet som flertalet av de arbetslösa ungdomarna inte får något jobb på grund av bristande utbildning! En chefstjänsteman i arbetsmarknadsstyrelsen säger i en intervju: ”Den stora ungdomsarbetslösheten visar att det är någonting fel i övergången från skola till arbetsliv. Gymnasieskolans uppläggning tycks inte locka ungdomarna tillräckligt, och samtidigt finns heller inte tillräckliga möjligheter att skola in ungdomarna på arbetsplatserna.” Vi måste finna på råd för att rätta till det här. , Med försämrad konjunktur ökar problemen. Därför är det viktigt att det förslag som Gunnar Helén presenterat om en arbetseller studiegaranti för ungdomarna snabbt förs ut i verkligheten. Nästa fråga blir då: Finns det arbete att erbjuda efter genomgången utbildning? Det är en fråga som sysselsättningsutredningen brottas med. Men vi kan inte bara slå oss till ro och vänta på förslag och synpunkter från den. Det gäller också att handla i nuet. Och visst finns det mängder av otillfredsställda behov hos människor som har svårigheter av olika slag. Vårdsektorn riktigt ropar efter villiga armar som kan utföra tjänster. Kan de olika huvudmännen bara finansiera vårdsektorn så visst finns det behov att tillgodose innan man har nått fram till den mänskligare vård som vi från folkpartiet har krävt i skilda sammanhang. Men de materiella resurserna måste också fram, och för det krävs ett väl fungerande näringsliv. Det finns anledning att fråga: Har vi det? Nja är kanske det bästa svaret. Det som är oroande är framför allt den fortgående koncentrationen inom det ekonomiska livet med ägandet av näringslivet samlat på ett fåtal händer och ett ökat statligt inflytande direkt i företagen. Ekonomisk koncentration både strider mot liberala krav på maktsprid ning och decentralisering och försämrar allvarligt möjligheterna att upp rätthålla sysselsättning och tillgodose behov av service i alla delar av landet. I en lång rad riksdagsmotioner har därför folkpartiet fört fram krav som syftar till att å ena sidan förhindra privat och statlig ekonomisk maktkoncentration och å andra sidan skapa förutsättningar för ett de centraliserat näringsliv.

Det är ett samhälle som bygger på den synen som är det verkliga alternativet till ett toppstyrt socialistiskt samhälle. Särskilt oroande är vad som händer inom familjeföretagsgruppen, där stora förskjutningar äger rum. Under senare år har ett stort antal medelstora familjeföretag upphört som självständiga enheter. I en del fall rör det sig om rena nedläggningar, men i första hand är det fråga om försäljning till större företag eller samgående med andra familjeföretag. Enligt statens prisoch kartellnämnd gällde 1/3 av alla företagsköp åren 1969-1970 familjeföretag. Det innebär att nära 10 96 av samtliga familjeföretag med mer än 100 anställda såldes under en tvåårsperiod. Under perioden 1968-1971 minskade enligt en annan undersökning familjeföretagsgruppen med uppskattningsvis 570 företag. Vissa regionala undersökningar på senare tid bekräftar bilden. I Västerbotten t.ex. såldes under perioden 1969-1974 minst 1/3 av familjeföretagen i länet med lägst 20 anställda, och i hälften av fallen var köparen ett storföretag. Samtidigt som många medelstora familjeföretag sålts eller lagts ned har det inte skett någon tillväxt underifrån. Till en del är det resultatet av låg expansionstakt bland mindre företag och färre nyetableringar. Ett annat förhållande är att mindre företag, som lyckats hävda sig bra på marknaden eller har ett unikt kunnande eller dylikt, snabbt blir ett intressant köpobjekt för större företag. Den här utvecklingen leder —- som påpekats från många håll — till att näringslivet håller på att få en timglasstruktur. Storföretagssektorn ökar snabbt sin andel av produktion och sysselsättning. De mindre företagen håller i huvudsak ställningarna. Men mellangruppen - medelstora familjeföretag — krymper snabbt. Mot denna bakgrund har vi i folkpartiet ställt en rad förslag som syftar till att förbättra främst de mindre och medelstora företagens situation. Förslagen kan sammanfattas i följande punkter: 1. Snabba upp arbetet med att få fram en för näringslivet vettig skattereform. Viktiga inslag bör vara en successiv avveckling av löneskatten, lindrad beskattning av det arbetande kapitalet i företaget, rätt för de mindre företagen att bygga upp trygghetsfonder och borttagande av den faktiska sambeskattningen. 2. Förenkla och rationalisera det nuvarande blankettraseriet. Det kan inte vara nödvändigt att på ett år begära in 48 846 700 blanketter med 1021 500 000 uppgifter. I varje fall bör någon form av ersättning utgå för utfört arbete med att ifylla blanketter. 3. Tiden är inne att lätta kreditmarknaden. Det förutsätter ett statligt utlandslån. De mindre och medelstora företagen måste få del av de här pengarna via lämpliga kreditinstitut. 4. Fortsätt uppbyggnaden av företagarföreningarna som regionala servicecentra för de mindre och medelstora företagen. 5. Satsa större resurser på innovationer, framtagande och marknadsföring av nya produkter. Om inte nyetableringen av företag kommer i gång igen utarmas det svenska näringslivet successivt. Herr talman! Avslutningsvis skulle jag vilja föra in det statliga företagandet i debatten. Det är nu fem år sedan AB Statsföretag startade. Det skedde med stort PR-pådrag. Den politiska ambitionen var klar. Nu skulle det hända saker i socialistisk riktning. Vi minns alla de stolta parollerna från den socialdemokratiska partikongressen 1968. Krister Wickman talade. Kongressen jublade. Men det ville sig inte. Det mesta gick snett i början. Med en ny ledning för AB Statsföretag har koncernen nu rest på sig. Jag vill gärna ge det erkännandet till Statsföretags styrelse och direktion att de i stort följer marknadens villkor på gott och ont. Tävlan med likvärdiga konkurrenter skärper och utvecklar. Den regeln gäller också för företagen inom Statsföretagsgruppen. Men med framgången följer också frestelser. Jag vill inte påstå att det omdömet i första hand siktar på koncernledningen utan mer på vad som tycks hända i berörda departement. Flera uttalanden och beslut under senare tid gör att man frågar sig: Förbereds en större offensiv för att kraftigt utvidga den statliga sektorn inom näringslivet? Förra året beslutade riksdagen om Stålverk 80, den största industriella satsningen hittills i ett industriprojekt. Speciella motiv kan anföras för den utbyggnaden, men visst fanns och visst finns alltjämt en del frågetecken kring beslutet, som riksdagen hade kort tid på sig att bereda och ta ställning till. 1973 beslutade riksdagen att inrätta den mycket omdebatterade fjärde AP-fonden. Den har kommit i gång med sina aktieköp. Det mest uppmärksammade är Volvoinköpet på 100 milj.kr. Jag skulle, herr talman, kunna fortsätta exemplifieringen med att anföra hur man går in med större intensitet via investmentbolaget Navigator och en hel del andra sådana åtgärder samt också peka på uttalanden från främst industriministern för att motivera min avslutningsfråga: Avser regeringen att lägga om sin näringspolitik i det här avseendet för att utvidga den statliga sektorn? Det är en fråga som förr eller senare kräver sitt svar från regeringsbänken.

Herr talman! Perspektivet förändras dramatiskt när det gäller den ekonomiska utvecklingen i världen. Den snabba scenförändring som omvärderingen av energiråvarorna medfört har bragt i dagen djupgående spänningar i världssamhället — spänningar som det kommer att ta betydande tid att avbalansera. Konsekvenserna är klara. Det blir genomgripande förändringar i människors och nationers vardagliga tillvaro. Ett centralt problem — det har illustrerats i debatten i dag — är naturligtvis att på bred front vinna gehör för de ändrade prioriteringar som en ny situation förutsätter. Detta tar sig bl.a. uttryck i att energidebatten i alltför hög grad uppehåller sig vid värderingar som tillhör en tidigare aktuell situation. Hushållning med resurser och sparsamhet med energi betraktas i allför många sammanhang ännu som ett tillväxtfientligt alternativ. Statsministerns koppling i debatten för någon timme sedan mellan sysselsättningspolitik och kärnkraftsutbyggnad är karakteristiskt för den na syn och intellektuellt ett ganska halsbrytande balansnummer. Herr Peterson i Nacka, som med berömvärd flit upprepar statsministerns argument, har också utfört balansnumret men utan de intellektuella ambitioner som statsministern lade i dagen. Det är betecknande för situationen att när naturvårdsverket 1971 gjorde en ingående och berömvärd analys av möjligheterna att framför allt ur naturvårdssynpunkt se över effektiviteten vid värmecentraler, alltifrån villapannor till stora centralanläggningar, föranledde det ett måttligt intresse. Ändock visar denna utredning liksom andra som har utförts av byggnadsforskningen liksom även internationella erfarenheter, att enbart genom förbättrad tillsyn och effektivitetskontroll kan mycket stora energimängder sparas. Naturligtvis skedde en viss uppryckning under intryck av energikrisen, och konsumtionen av oljeprodukter minskade för 1974 jämfört med 1973 med ca 10 96, vilket dock, som framhölls i debatten, i inte oväsentlig utsträckning var ett resultat av den milda vintern. Ändock är det uppenbart att det inte blivit någon riktig fart på kampanjen för sparsamhet med energi. Detta är egentligen ganska märkligt sett ur lönsamhetssynpunkt. Finansministern framhåller i finansplanen att de fem kärnkraftaggregat som kommer att vara i drift under 1975 beräknas förhoppningsvis motsvara en årlig besparing i fråga om oljeimport på ca 2,3 milj. kubikmeter eller ca 8 96 av Sveriges årskonsumtion av olja år 1973. Det är en besparing i en storleksordning som mycket väl skulle kunna uppnås också vid befintliga oljekonsumerande anläggningar med relativt små och begränsade åtgärder. Naturligtvis är lönsamheten för dessa begränsade åtgärder i befintliga anläggningar mycket större än den som kan uppnås genom nytillskott av energi. Det är alltså en underlåtenhetssynd som i dag står oss dyrt att inte åtgärder för att spara på energi fått en rimligare position mot bakgrunden av den reella lönsamheten av de tänk bara åtgärderna. Det här är emellertid en fråga som inte bara har en ekonomisk aspekt. Den har också i hög grad en miljöpolitisk och jag skulle vilja påstå dessutom en regionalpolitisk sida. En mycket väsentlig del av vår vattenkraftsproduktion sker i de norrländska älvarna. Enligt experterna uppgår transmitteringsförlusterna — dvs. överföringsförlusterna — i distributionen av elektrisk energi från Norrlandsälvarna till de sydoch mellansvenska industriorterna till storleksordningen 10 å 20 96. Trots att det här är fråga om energiförluster av en betydande storleksordning har jag ännu inte upplevt att den ekonomiska betydelsen av denna energiförlust vägts in som en faktor i den lokaliseringspolitiska debatten eller i sysselsättningsdebatten. Hur många kärnkraftsaggregat till miljardkostnader och med ett av allt att döma ovisst avkastningsvärde hade man kunnat spara in genom att i ökad omfattning förlägga industrier till de norrländska älvdalarna, där dessutom undersysselsättningen har varit ett gissel genom de två senaste årtiondena? Detta är en samhällsekonomisk kalkyl med sysselsättningsaspekter som är värd att göra. Exemplen kan mångfaldigas, men jag skall stanna för bara ytterligare ett. Här i kammaren har sedan några år med växande intensitet inlandsbanans framtid diskuterats. För många har det varit en diskussion om kommunikationsteknik, gammal och ny. För några har det gällt en principfråga, nämligen den om Norrlands inland skulle få en reell chans till fortsatt utveckling och om de samhällen som bokstavligt vänder ansiktet mot inlandsbanån som kontakt med yttervärlden skulle få leva vidare. Inlandsbanan går genom genuin glesbygd, genom vad som under 1960 talets skogliga lågkonjunkturår karakteriserades som skogsbrukets nollzon. Energioch råvarusituationen har radikalt förändrat skogsbrukets villkor. Vår skogsindustri kommer för framtiden att behöva all den skogliga råvara som våra marker förmår producera. Borde inte då en kommunikationslinje som inlandsbanan — en resurs som finns på plats — omvärderas med hänsyn till bl.a. skogsbrukets radikalt förändrade råvarusituation? Det här, herr talman, är också en sysselsättningsfråga. Dessa exempel kan förefalla inte bara regionala utan kanske t.o.m. perifera i den här debatten, men de illustrerar med vilket betänkligt kort perspektiv samhällsutvecklingen hittills arbetat. Det är därför nu väsentligt att se de åtgärder som vidtas t.ex. på energiområdet i ett längre perspektiv och i ett internationellt sammanhang. Då är det verkligen inte vare sig rimligt eller möjligt att koppla kärnkraftsutbyggnad till hög sysselsättning. Frågan är i stället om kärnkraftsutbyggnaden just ur sysselsättningssynpunkt är ett rimligt sätt att disponera trots allt begränsade resurser.

Den ekonomiska utvecklingen borde nämligen mana till mycket målmedvetna och allvarliga insatser, och därvid borde inte minst besparingsoch hushållningsåtgärdernas lönsamhet på ett helt annat sätt än vad som hittills varit fallet beaktas. Statsministern var i sitt anförande här benägen att bagatellisera detta krav, men jag tror att man ändå måste se till de reella möjligheterna i besparingshänseende, och då är detta en väsentlig och central fråga i hela den energipolitiska debatten. De nya siffror som nu redovisats beträffande betalningsbalansens utveckling ger frågan särskild aktualitet. De har presenterats av statistiska centralbyrån i anslutning till fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse, och de är en verkligt allvarlig påminnelse om utvecklingen. Finansplanens beräkningar att underskottet skulle komma att stanna vid ca 3 miljarder har nu korrigerats. Underskottet visar sig uppgå till hela 4,5 miljarder kr. för 1974. Då räcker det inte att tala om en effekt av stimulansåtgärder i svensk ekonomi under fjolåret. Den enkla sanningen är att importen har förhållit sig relativt passiv. Det så snabbt ökade underskottet har helt varit hänförligt till ett ras i exportintäkterna. Även om utvecklingen för 1975 bjuder på många osäkra faktorer är det alltså mycket som talar för att finansplanens prognos om ett underskott för innevarande år på 5 miljarder väsentligt kan komma att överskridas. I finansplanen konstateras mycket riktigt att ”ett bestående underskott i bytesbalansen leder till successiva begränsningar i möjligheten att föra en självständig och expansiv ekonomisk politik”. Finansplanen bygger sin optimistiska framtidsbild på tilltron till att expansiva inslag skall börja verka i våra avnämarländers ekonomier. Den oväntat snabba nedgången i exporten under 1974 års två sista månader låter dock ana att den positiva effekten kan komma att låta vänta på sig och är ett ytterligare, mycket påtagligt, belägg för att finansplanens prognoser "genomgående är hållna i en alltför ljus färgskala. Den naturliga slutsatsen blir då självfallet också att finansplanens ambitionsnivå när det gäller åtgärder för att höja den ekonomiska aktiviteten är alltför låg. Den beredskapsplan som riksdagen bör skissera som ett lämpligt handlingsmönster för regeringen måste givetvis mot denna bakgrund prioritera exportansträngningarna och åtgärder som är ägnade att begränsa energislöseriet. Kravet på en hög beredskap för att trygga sysselsättningen gör det emellertid också nödvändigt att med skilda medel aktivera branscher och näringsgrenar där ledig kapacitet kommer att finnas. Självklart är också att en ökad utländsk upplåning inte är problemfri. Men för att värna om sysselsättningen är den nödvändig. Regeringens gamla fördomar när det gäller kapitalimporten har dess bättre försvunnit. Enligt finansplanen skall även staten ifrågakomma som låntagare, och det är en möjlighet som nog bör understrykas i beredskapsplaneringen. Herr talman! Det centrala i denna beredskapsplanering måste vara den höga beredskapsgraden. Åtgärderna måste kunna sättas in med kort var sel, eftersom mycket tyder på att konjunkturförloppet kan komma att präglas av snabbare förändringar och tvärare kast än vad vi vant oss vid under tidigare konjunkturcykler.

Herr talman! Det internationella kvinnoåret ger mig anledning till några reflexioner om kvinnans situation i Sverige. Kvinnan har under det senaste seklet formellt nått långt i vårt land. Hon har blivit myndig vid samma ålder som mannen. Hon har fått rätt att råda över sig och sin egendom, hon har fått rösträtt och hon har fått tillträde till ämbeten. Listan kan göras lång. Kvarstår det några formella olikheter, så är män och kvinnor ganska ense om att ändra på dem. Slutsatsen blir alltså att det på papperet i många avseenden är rätt väl beställt med kvinnans ställning i Sverige. Men hur är det i realiteten? Jag såg nyligen en sammanställning över 573 chefsbefattningar i departement och annan statsförvaltning. Det gällde statssekreterare, generaldirektörer osv. Av dem var fem =— eller 0,9 96 — kvinnor. Enligt samma uppställning satt i skilda statliga samrådsorgan 16 kvinnor mot 339 män. I Sverige finns det 10 400 läkare, därav 1 800 kvinnor. 94 96 av alla skolledare är män, medan 94 96 av alla lågstadielärare är kvinnor. I typiska låglöneyrken finns det fullt av kvinnor. 90 96 av städarna och 97 96 av sjukvårdsbiträdena är kvinnor. Också utanför yrkesområdet är skillnaderna påtagliga. I de flesta hem där hustrun har arbete utom hemmet är det hon som blir den dubbelarbetande. Det är hon som har huvudansvaret för att hemmet fungerar och att barnen får sin omvårdnad. I föreningssammanhang intar hon oftast en undanskjuten ställnig. Ser vi på förhållandena i riksdag, kommuner och nämnder finner vi att kvinnan är i förödande minoritet. Dessa fakta skall sättas i relation till att hälften av Sveriges befolkning är kvinnor. Vad är då orsaken till kvinnans ringa inflytande? Det viktigaste skälet tror jag just är att det sitter så många män i alla beslutande sammanhang. Det är då helt naturligt för en man att föreslå, förorda, utse, tillsätta, tala för och rösta för en annan man. Det är så av tradition. Mannen vet hur en annan man reagerar, med kvinnor kan det bli allt möjligt trassel. En intressant synpunkt fördes fram i en tidningsartikel häromdagen. Män och kvinnor talar inte ens samma språk. Kvinnor yttrar sig rakt på sakt medan män invecklar sig i ordrika och abstrakta uttalanden. Allt sådant medverkar naturligtvis till att mannen prioriterar mannen. I en del mäns tankevärld finns över huvud taget inte alternativet att utse en kvinna. En annan orsak till att kvinnan i så ringa utsträckning är med om att utforma den värld vi lever i sägs — särskilt av män — vara att det inte finns tillräckligt kvalificerade kvinnor att utse i olika sammanhang. Jag är inte säker på att det är så, men jag tror att man också håller sig med väldigt traditionella måttstockar. Varför tar man t.ex. inte mer till vara den livserfarenhet som kvinnor förvärvat genom arbete med barn och hem? Och om det nu råder sådan brist på kvinnor i olika sammanhang, varför är män inte intresserade av att ta reda på orsaken till det och föreslå förändringar? Den traditionella mansrollen lever kvar. Val av utbildning, yrke och roll i hemmet går efter traditionella mönster. Där måste förändringarna börja. Kvinnans eget beteendet är naturligtvis också en orsak till snedvridningen. Hon är ofta alltför självkritisk och vågar inte ge sig in i litet okända sammanhang, i yrkesliv, föreningar osv. Ibland kan bristande medsysterlighet verka hämmande. För både man och kvinna måste disproportionen mellan kvinnornas antal och deras begränsade inflytande vara en allvarlig tankeställare. Det är just den eftertanken jag efterlyser och då framför allt hos mannen. Mannen måste sluta upp med att betrakta de här missförhållandena som typiska kvinnofrågor som det är lämpligt för kvinnor att pyssla med. I jämställdhetsdebatten här i höstas talade nio kvinnor och två män. När ser man eljest en sådan rollfördelning i riksdagen? I dag har det sagts mig att det är tre talare som speciellt tar upp frågan om kvinnans situation — alla tre är kvinnor. De här frågorna intresserar inte männen. De ler ofta smått roat och milt överseende. De tar inte frågorna på allvar och finner dem inte särskilt värda att diskutera. Ett glädjande undantag i den här församlingen är herr Romanus. Eljest sägs några vänliga ord i lämpliga sammanhang, men något verkligt engagemang finns sällan med. Att män skyggar för problemställningen tror jag delvis beror på att talet om kvinnans jämställdhet och jämlikhet skrämmer eller tråkar ut. Kvinnan å sin sida får ofta till leda höra argument av typen: Ni måste ju i alla fall komma ihåg att vi är olika osv. Sådana diskussioner leder inte någonstans. Acceptera att vi är olika i fysiskt och psykiskt hänseende. Det förefaller meningslöst att dra ut alla möjliga och omöjliga konsekvenser av dessa skillnader, innan vi genom forskning vet om eller hur kromosomuppsättning, hormoner osv. påverkar vårt samhälleliga handlande. Kvinnor vill ha kvar sin särart. Varje individ, både man och kvinna, skall ha rätt att arbeta och agera utifrån sina egna förutsättningar. Att vi är olika berikar samarbetet och ger nya infallsvinklar när det gäller att utforma det samhälle där kvinna, man och — inte minst viktigt — deras barn skall leva. Vad jag begär av mannen är att han skall inse och begrunda det besynnerliga faktum att hälften av befolkningen inte i någon rimlig proportion är med och utformar den värld de lever i. Mannen måste aktivt engagera sig, komma med idéer och förslag till lösningar och över huvud taget arbeta för en förändring. Innan det har blivit självklart att enbart individuella företräden, oavsett kön, skall vara avgörande måste mannen i alla sammanhang tänka på möjligheten att utse, välja osv. en kvinna. Att uppmaningen är befogad visar t.ex. ett av riksmötets första ärenden kvinnoåret 1975. Till ledamöter i valberedningen anmäldes 15 män och ingen kvinna. Herr talman! Jag är väl medveten om att vad jag begär kan framstå som alltför diffust. Det är alltid svårt att försöka ändra attityder och påverka tanke och handling. Men jag tror att det är vad som nu fordras av oss. Ändras inte vår inställning, med början i hemmet, så kommer kvinnan trots all formell likställdhet att också i fortsättningen få föga inflytande på utformningen av den gemensamma värld som kvinnan, mannen och barnet skall leva i.

Herr talman! Jag tar mig friheten att fortsätta litet på den exempelsamling som fru Lindquist började med, och jag vill då understryka att 50,2 9&6 av Sveriges befolkning är kvinnor. År 1974 fanns det i Sverige 8421 förskollärare — 98 96 av dem var kvinnor. Det fanns 5 537 aktiva jurister — 17 96 av dem var kvinnor. Det fanns 19 122 telefonister — 99,3 96 av dem var kvinnor. Det fanns 24 261 företagsledare — 3,75 96 var kvinnor. Exemplen — jag kunde ge många fler — visar hur diskriminerade kvinnorna fortfarande är på arbetsmarknaden. De är överrepresenterade i låglöneyrken och underrepresenterade där det fordras högre utbildning och där det finns karriärmöjligheter. Det finns inga formella hinder för vare sig kvinnor eller män att välja utbildning eller att utforma sitt liv efter sina förutsättningar, men ändå har kvinnor på de arbetsplatser där båda könen är representerade lägre befattningar och t.o.m. lägre löner för samma arbete. Det finns väl inte ens en man som i dag vågar påstå att kvinnor passar bäst i monotona låglöneyrken. Gunnar Helén talade tidigare i dag om det förslag till lag mot könsdiskriminering som folkpartiet alltsedan slutet av 1960-talet fört fram här i riksdagen och som alltid röstats ned av andra partier. Jag tyckte att statsministern svävade litet på målet då det gällde att svara på Gunnar Heléns fråga om det kommer ett förslag till lag mot könsdiskriminering. Det är i varje fall en framgång att regeringens jämställdhetsdelegation håller på att kartlägga de utländska erfarenheterna av en sådan lag. Tyvärr är inte statsrådet Leijon i kammaren, men jag skulle ändå vilja ställa frågan till henne: Är det arbetet snart slutfört? Kan vi vänta att ett förslag läggs på riksdagens bord i så god tid, att vi på den punkten har sopat rent för egen dörr innan kvinnoårets konferens i Mexico City äger rum? Andelen kvinnor som förvärvsarbetar har stigit snabbt under senare år, bl.a. som en följd av omläggningen till individuell beskattning. 1974 blev ett ekonomiskt bra år för Sverige — det har konstaterats flera gånger tidigare i dag från kammarens talarstol — med ökad sysselsättning. Kvinnorna fick också sin del av den, även om den totala andelen arbetslösa kvinnor var större än andelen arbetslösa män. Regeringen är optimistisk och tror på fortsatt högkonjunktur. OECD bl.a. bedömer annorlunda. Därför är det viktigt att ställa samman en konjunkturpolitisk beredskapsplan så att vi snabbt kan sätta in sysselsättningsstimulerande åtgärder för att hindra en ökad arbetslöshet, som vi av erfarenhet vet kommer att drabba kvinnorna. Det får inte bli en återgång till gamla tiders resonemang, att kvinnor är en arbetskraftsreserv, som endast i goda tider får vara med och dela kakan. Det är motiverat med speciella åtgärder som kan öka sysselsättningen under tider med lågkonjunktur. En viktig väg är att stimulera utbildningsverksamheten. Folkpartiet föreslår därför att i så fall det särskilda utbildningsbidraget för ungdomar och kvinnor återinförs och samtidigt höjs till åtta kronor. Frågan om prövning av utbildningsbidrag mot makens inkomst rör i hög grad jämställdheten mellan män och kvinnor i arbetslivet. Den utredning i frågan som 1973 års riksdag beställde och som man t.o.m. i statsverkspropositionen 1974 anmälde skulle tillsättas, har nu överförts till utredningen angående allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är sannerligen ett anmärkningsvärt fördröjande av en lösning. Målet för arbetsmarknadspolitiken måste vara att alla som vill ha ett arbete utanför hemmet skall ges chansen till det, män som kvinnor. Men förutsättningen för detta är att barntillsyn kan ordnas på ett tillfredsställande sätt. Den kommunala barntillsynen har ökat starkt de senaste åren. I några få kommuner kan man nu t.o.m. täcka efterfrågan, men på andra platser står oroliga föräldrar i kö. Kan de inte få barntillsyn och inte förlängning av sin tjänstledighet, äventyras deras möjlighet till ett förvärvsarbete som de kanske under lång tid utbildat sig för. ”Skattestoppet” får nu inte bli en ursäkt för kommunerna att inte bygga ut en god barnservice. Alla barn passar inte i tidiga år på en institution, hur bra denna än är. Föräldrarna har huvudansvaret för barnens vård och fostran, och därför är det viktigt att samhället ekonomiskt hjälper de föräldrar som avstår från yrkesarbete och stannar i hemmet och tar hand om barnen. Barnbidraget — även med folkpartiets förslag om en höjning till 1 800 kr. per år och barn — räcker inte långt. Ett vårdnadsbidrag, som netto ger 300 kr. i månaden per barn och som knyter an till föräldrapenningen och utgår tills barnet fyller tre år, skulle i någon mån öka möjligheterna för en småbarnsförälder att stanna i hemmet och ta vård om egna barn. Kunde dessa barnavårdande år meritberäknas som tjänstgöring skulle detta underlätta för hemmavarande förälder att åter gå ut på arbetsmarknaden. Det skulle sannolikt även bidra till att ändra attityden till värdet av barnavårdande uppgifter i hemmet. Förmodligen skulle då fäder i större utsträckning än f. n. åta sig detta hemarbete. — En liten bit på vägen till förändringar av de traditionella könsrollerna! Herr talman! FN har proklamerat 1975 som det internationella kvinnoåret, en utmaning som åtminstone i Sverige har tagits på allvar att döma av massmedias reaktioner hittills och på olika områden tillsatta arbetande kommittéer. Generalsekreterare Helvi Sipilä underströk nyligen i ett anförande att det internationella kvinnoåret är avsett att gagna samhället som helhet — inte enbart kvinnorna. Även om vi i Sverige kommit ganska långt på vägen när det gäller jämställdheten mellan könen är vi kvinnor missnöjda. Det har visat sig att det går alltför långsamt med de förändringar av de traditionella könsrollerna och den satsning på familjepolitiska reformer som är en förutsättning för jämställdhet mellan könen. Herr talman! Vi i folkpartiet vill söka infria Helvi Sipiläs förhoppningar att vi under kvinnoåret i Sverige skall kunna genomföra reformer som kommer att gagna oss alla — män och kvinnor — och leda till ett mänskligare samhälle.

Herr talman! Situationen på den svenska arbetsmarknaden skildras på olika sätt. Regeringen försöker naturligtvis måla den i så ljusa färger som möjligt. Men dessa färger döljer oftast skavanker. Det största numret brukar regeringen göra av att sysselsättningen tycks öka. Den glömmer bort att detta beror på vad man mäter och vad det är för en fråga man vill ha svar på. Ställer man frågan som om den bara gällde det antal personer som mot betalning utför arbete utanför hemmet, så är det riktigt att fler personer nu har sådant arbete. Detta har naturligtvis en positiv sida. Men frågan om sysselsättningens utveckling är djupare än så. Det gäller ju att se om ekonomin är expansiv och växer eller om den inte gör det. Det går således inte bara att räkna antalet personer rent kvantitativt. Man måste också se till andra sidor. En väsentlig faktor i det sammanhanget är det antal arbeten som dessa människor utför. Om flera personer utför lika många dagsverken som tidigare ett färre antal personer gjorde så är det en sysselsättningsökning, men den är inte en följd av att ekonomin expanderar. Den kan ske samtidigt med en ekonomisk stagnation. Och det är just detta som vi nu kan iaktta i Sverige. Allt fler arbetar deltid och allt färre heltid. Den sammanlagda arbetstiden minskar. Räknar man om deltidsarbetena till heltidsarbeten finner man att färre heltidsarbeten har utförts under de år som hittills har förflutit av 1970-talet än under 1960-talets första hälft. De självsäkra påståendena om sysselsättningsökning borde alltså vara mindre självsäkra. Väsentligt är naturligtvis också vad de som sysselsätts egentligen gör. Allt fler människor kommer av olika skäl in i AMS-verksamheten. Det de gör behöver inte vara onyttigt; tvärtom utför arkivarbetare, beredskapsarbetare osv. ofta ett viktigt och värdefullt arbete som de får dåligt betalt för och som kan vara nog så enformigt. Det är alltså inte nyttan av deras arbete som jag ifrågasätter. Men den ökade AMS-verksamheten är uttryck för två företeelser. För det första den ökade utslagningen i arbetslivet — att människor trasas sönder och anses oekonomiska i allt tidigare åldrar. För det andra att den s.k. ordinarie arbetsmarknaden inte växer tillräckligt för att ge arbete åt dem som behöver det. Allt fler människor sysselsätts också inom administration och marknadsför ing, allt färre i mer produktiva näringar. En stor del av den påstådda sysselsättningsökningen kan således skrivas på den ökade AMS-verksamhetens konto. Vad man också glömmer är att utslagningen kräver allt större offer på annat vis. Allt fler människor går sjukskrivna, och av dem är allt fler långtidssjuka. Det har samma orsaker som AMS-verksamhetens ansvällning. De sjukskrivna räknas inte som arbetslösa. När därför fler är sjuka och sjukvikarierna ökar i antal uppnås också en sysselsättningsökning. Men några fler arbetsplatser har det därför inte blivit. Ett annat faktum som ständigt kommer bort är att antalet förtidspensionärer starkt ökar. Huvudorsaken till det är den allt brutalare utslagningen ur arbetslivet och i viss mån förbättrade pensionsvillkor. Men undersökningar visar att allt fler förtidspensioneras av uppenbara arbetsmarknadsskäl. När alla dessa uppgifter läggs samman framträder bilden av sysselsättningen i något andra färger än dem som regeringen målar i. Om arbetslösheten heter det ofta att det som ser ut som en ökning egentligen bara är resultatet av att allt fler dolt arbetslösa — och då i första hand kvinnor — nu söker arbete öppet. Ökningen av arbetslöshetskön skulle alltså vara skenbar. Men det handlar inte om någon statistisk villa. Studerar man utvecklingen över några år finner man att varsel om företagsnedläggningar blivit allt oftare förekommande liksom att allt fler personer berörs av sådana varsel. Det finns också en påtaglig tendens till minskning av antalet arbetsplatser som ”nyanmäls” till arbetsförmedlingarna. Beträffande det senare konstaterandet bör kanske jag som företrädare för Norrbotten notera att detta län just nu visar upp en annan bild. NJA:s utbyggnad med Stålverk 80, en viss ökning av verksamheten inom LKAB och en och annan industrilokalisering för med sig en ökning av antalet arbetstillfällen. Men detta skall ses mot det förhållandet att det i Norrbotten länge har funnits fler människor än jobb, och det har som bekant resulterat i arbetslöshet, undersysselsättning och utflyttning. Det här är begrepp som alltjämt är påträngande realiteter för stora delar av länet. Skillnaden är att den som nu tvingas flytta från Tornedalen eller någon av inlandskommunerna inte behöver flytta till landets södra delar utan kan ha Luleå som mål. Säkert ter sig det alternativet betydligt trevligare för de flesta, men kvar står ändå det faktum att arbetsmarknadsläget inte ger dem möjlighet att stanna på hemorten. De nu pågående satsningarna på näringslivet i kustområdet måste kompletteras med åtgärder för att komma till rätta med sysselsättningssvårigheterna i andra delar av Norrbotten. Det krävs också åtgärder för att öka förvärvsfrekvensen bland kvinnorna, vilken nu är den lägsta i landet. I dessa frågor har konkreta förslag ställts i en rad vpk-motioner. Det blir därför tillfälle att i annat sammanhang återkomma till dem. Herr talman! Det nu alltmer uppmärksammade kravet på en förkortning av arbetstiden till sex timmar om dagen kan inte förbigås när man talar om arbetsmarknadsfrågor. En sådan reform — givetvis utan löneminskningar — skulle innebära ett väsentligt steg mot en förändring av den nuvarande situationen då mannen alltjämt i hög grad spelar en underordnad roll i familjen och kvinnan i motsvarande grad är underordnad i arbetslivet. Sex timmars arbetsdag skulle onödiggöra den nuvarande uppsplittringen mellan heloch deltidsarbeten, och därmed skulle man också kunna angripa problemen med könsindelningen på arbetsmarknaden. I kombination med en kraftigt utbyggd barntillsyn skulle arbetstidsförkortningen bli ett viktigt steg på vägen till jämställdhet mellan kvinnor och män. Bristen på barntillsyn och kollektiv service i bostadsområdena hindrar kvinnorna från att uppnå en lika ställning som männen på arbetsmarknaden. Det påfrestande tempot i arbetet och de långa arbetsoch restiderna försvårar för männen att ta lika del i ansvaret för hem och barn. Alla positiva sidor — inte minst för barnen — av en förkortning av dagarbetstiden har vpk länge framhållit. Därför kan jag inte underlåta att i den här debatten påtala vad som inträffade i en paneldiskussion i TV 1 förra måndagen. Statsrådet Anna-Greta Leijon, som förutom att hon ansvarar för delar av arbetsmarknadspolitiken också är ordförande i jämställdhetsdelegationen, visade där en förbluffande okunnighet om andra partiers och organisationers inställning till frågan om sextimmarsdagen. På upprepade frågor svarade fru Leijon att hon inte kände till var Övriga partier står i frågan. Av reaktionen efter programmet att döma har TV-publiken insett det orimliga i fru Leijons svar. Det kan väl inte vara så att ett statsråd som sysslar med arbetsmarknadsfrågor och som sedan en tid arbetat för att skapa opinion för kravet om kortare arbetsdag inte känner till eller har prövat andra partiers inställning. Det är ju inte heller så att departementen är ointresserade av vad som försiggår inom olika partier. Tvärtom visas från det hållet ett stort intresse, vilket allt som oftast kommer till uttryck i förfrågningar även till vårt riksdagskansli. Det handlade inte enbart om nya förslag ställda under den allmänna motionstiden, som gick ut samma dag som programmet sändes. Vår motion med krav om införande av sex timmars arbetsdag senast 1980 inlämnades f.ö. redan den 14 januari. Men redan i fjol, den 18 april, diskuterade denna kammare en vpk-reservation till socialutskottets betänkande om arbetstidslagstiftningen. Dessutom har en broschyr i frågan som utgivits av vårt parti översänts till jämställdhetsdelegationens informationssekreterare. Fru Leijon bör ha haft möjlighet att ta del av den. Om man på regeringshåll verkligen vill få till stånd den aktivitet och opinion som krävs för att genomdriva kravet på 30 timmars arbetsvecka med sex timmars arbetsdag så bör man också med kraft understryka det gehör och den uppslutning som kravet fått utanför det egna partiets gränser. Detta är viktigt även med tanke på de problem som hänger samman med frågans lösning. Jag har nämnt att reformen inte får innebära löneminskning — något som det är nödvändigt att kraftigt betona. Arbetstidsförkortningen får inte, vilket hänt i borgerlig och t.o.m. i facklig press, ställas i motsättning till kraven i lönekampen. Dessa är berättigade, inte minst mot bakgrunden av vad inflationen och de ständiga prisoch hyresstegringarna har betytt för lönarbetarnas standard. En kraftig arbetstidsförkortning är ett angeläget krav. Den skulle öka möjligheterna till jämställdhet mellan könen inom arbetslivet och inom familjen. Därför är det viktigt att nu gå från ett allmänt välvilligt ordande om reformens nödvändighet till ett medvetet planerande för dess genomförande.

Herr talman! Arbetet med Länsplanering 1974 pågår nu för fullt i länen. I samband därmed är det glädjande att kunna konstatera att diskussionerna växt fram alltmer under det senaste året. Genom olika åtgärder från staten och kommunerna har folkrörelserna — särskilt de politiska partierna, de fackliga organisationerna och studieförbunden — samt näringslivets organisationer och andra sammanslutningar fått goda möjligheter att aktivt deltaga i det regionala planeringsarbetet. Jag tycker också att detta ligger helt i linje med det regionalpolitiska handlingsprogram som antogs av riksdagen 1972 och som ger uttryck för att de enskilda människornas villkor skall stå i centrum för den praktiska regionalpolitiken och att de tre välfärdskomponenterna arbete, service och miljö hör samman.

De som nu har haft möjlighet att ta del av yttranden över de västsvenska länsstyrelsernas planeringsmaterial, avlämnade av FCO-organisationerna i denna landsdel, kan konstatera att dessa organisationer utfört ett betydelsefullt arbete. I flera fall har frågor förts fram med direkt anknytning till bygd och människor. Det är också min förhoppning att folkrörelserna, studieförbunden och andra sammanslutningar kommer att medverka till ett ökat intresse bland sina medlemmar för de regionala planeringsfrågorna. Det är därför mycket positivt att länsberedningen slagit fast länsstyrelsernas ansvar för uppföljningen av länsprogrammen. För mig framstår det som självklart att detta arbete måste ske i samarbete med folkrörelserna. Jag har tillsammans med några medmotionärer i en motion i år understrukit behovet av löpande efterfrågan på samhällsinformation. Jag hoppas den motionen skall behandlas välvilligt. I anslutning till det fortsatta regionalpolitiska arbetet har jag med glädje uppmärksammat = statsministerns uttalande i samband med länsberedningens förslag om nya länsindelningar i Västsverige. Jag instämmer helt i hans uppfattning att fördelarna med en ny länsindelning inte uppväger nackdelarna och att behovet av en ökad effektivitet kan tillgodoses genom ökat samarbete över länsgränserna. Jag har vid ett tidigare tillfälle från denna talarstol mycket hårt kritiserat länsberedningens förslag om överförande av Habo och Mullsjö kommuner från Skaraborgs län till Jönköpings län. I dag vill jag ge uttryck för min tillfredsställelse över statsministerns uttalande i en för Skaraborgs län så oerhört viktig regionalpolitisk fråga. Det finns naturligtvis utanför det allmänna stödområdet regioner som har besvärande utvecklingsproblem. Det innebär i de flesta fall att berörda länsorgan och kommuner inte enbart med egna resurser kan tillgodose människornas berättigade krav på utbildning och arbete. Det krävs även stora statliga åtgärder på olika områden. När det t.ex. gäller den mycket viktiga utbildningen på regional nivå har Skaraborgs län hittills helt blivit förbisett. Inför framtiden är det nödvändigt att en högskoleenhet förläggs till Skaraborgs län. Man kan också utifrån föreliggande fakta slå fast att Skaraborgs län i stort sett ligger väl till i jämförelse med övriga län utanför storstadsområdena. Skövde, dit en högskoleenhet borde lokaliseras, har en sådan geografisk placering att flertalet invånare inom länet har ett pendlingsavstånd på högst 45 minuter i detta fall. Med hänvisning till en mycket viktig regionalpolitisk motion som Sven-Gösta Signell m.fl. väckt vid årets riksdag, i vilken starka skäl presenteras för en förläggning av en högskoleenhet till länet, skall jag här bara nöja mig med att vädja till utbildningsutskottet att välvilligt behandla denna motion och uttala sig för en högskola i Skövde. Liksom flera andra representanter har jag vid åtskilliga tillfällen här i riksdagen tagit upp frågan om strukturoch sysselsättningsproblemen i Skaraborgs län. Dessa har i stor utsträckning berört sysselsättningssvårigheter inom kommunerna Falköping, Vara och Karlsborg. Under perioden 1 juli 1965-31 augusti 1974 har 16 milj.kr. anslagits till lokaliseringsstöd, i huvudsak till företag i dessa kommuner. Genom dessa lokaliseringspolitiska åtgärder har man lyckats skapa 203 nya arbetsplatser. För att i fortsättningen kunna klara strukturoch sysselsättningsproblemen i Skaraborgs län kommer det att behövas ytterligare lokaliseringsoch sysselsättningsskapande åtgärder. Jag skall avslutningsvis ta upp en för länet och berörda länsbor väsentlig lokaliseringsfråga. Som alla känner till, har Euroc-koncernens annonserade strukturomvandling inom cementindustrin skapat stor oro bland befolkningen i Hällekis. Fortfarande har de anställda vid Hällekisfabriken inte fått något besked om den fortsatta driften. I regel brottas nedläggningshotade industrier med svåra lönsamhetsproblem. Detta gäller dock inte Hällekisfabriken. Enligt uppgifter i lo kalpressen — som jag också fått bekräftade hos representanter för de anställdas organisationer — har cementfabriken under de senaste åren tillfört Euroc-koncernen drygt 67 milj.kr. Samma år som de anställda vid Hällekisfabriken fick uppgiften om koncernens strukturplan redovisade Hällekisförvaltningen en vinst på 20 milj.kr. Det är naturligtvis bl.a. mot denna bakgrund som de anställda reser kravet på fortsatt drift vid Hällekisfabriken. I år måste de anställda få ett klart besked om framtiden. Det måste vidtas sådana åtgärder att människorna får garantier om de fortsatta sysselsättningsmöjligheterna. I första hand ligger ansvaret här på Eurockoncernen. Liksom tidigare måste dock regeringen på alla sätt medverka till att säkra sysselsättningen i framtiden. I anslutning härtill vill jag livligt understödja de anställdas krav på ökat lokaliseringsstöd till en nylokalisering av företag. Jag vill därför till sist uttala den förhoppningen att regeringen beaktar de anställdas önskemål att ge arbetsgruppen större möjligheter att skapa sysselsättning åt människorna i Hällekis.

Fru talman! Jag skall inleda mitt anförande med att citera ur ledaren i LKAB:s personaltidning SKIP.

Fru talman! Man kan faktiskt hitta mycket av intresse i personaltidningar. Och LKAB-företaget får faktiskt ursäkta. Jag läser mycket hellre personaltidningen SKIP än den glättade och påkostade företagstidningen som heter LKAB-tidningen. Jag hoppas att de riksdagskolleger som får den här glättade tidningen också får personaltidningen. För den politiker som lever långt ifrån arbetslivets vardag kan personaltidningarna utgöra en värdefull informationskälla. Inte minst för den politiker som i dag vill följa och deltaga i § 32-debatten rekommenderar jag läsning av ett urval av landets ca 300 personaltidningar. Med ett citat ur ytterligare en personaltidning skall jag fortsätta på det här temat om snällhet. I senaste numret av Vi i Vattenfall berättas om en arbetarskyddsdag som hölls i början av december inom statens vattenfallsverk. En föredragshållare — präst f.ö. — sade bl.a. följande: ”Låt oss försöka komma bort ifrån snällhetsfilosofin — att aldrig bråka för att vara lojal som det heter. Nej, låt oss föra fram våra åsikter i frihet och inte hänge oss åt något falskt lojalitetsideal.” Föredragshållaren vädjade vidare efter litet mer öppenhet och generositet på arbetsplatserna, som kan ge en friskare arbetsmiljö. Tecknet på denna friskare arbetsmiljö är att vi kan ha olika meningar och ändå arbeta tillsammans. Jag tycker att föredragshållaren — det var f.ö. radiopastorn Ludvig Jönsson — pekat på en viktig sida av demokratiutvecklingen på arbetsplatserna. Utöver frågorna om § 32, tolkningsföreträdet, fredsplikten och hur den nya lagens paragrafer skall lagtekniskt konstrueras så är det också en fråga om vårt sätt att vara mot varandra på arbetsplatsen. Det 119 är inte fel att vara kritisk bara vi inte trycker ner varandra som människor. I dessa dagar går arbetsrättsutredningens förslag Demokrati på arbetsplatsen ut på remiss. TCO och LO skall medverka till att dessa frågor skall bli föremål för en mycket omfattande debatt. Som medlem i ett TCO-förbund skall jag och mina kamrater i vår klubb vara klara med vår ståndpunkt före den 15 april. Jag upplever således på nära håll tillfredsställelsen hos mina kamrater över att få ta itu med inflytandefrågorna. Jag upplever också en viss nyfikenhet. Efter jobbet i dag hade vi i styrelsen kallat till den första informationen om § 32-betänkandets innehåll och förslag. Jag kommer just därifrån och kunde till min glädje konstatera att ett 70-tal av klubbens drygt 150 medlemmar kommit till mötet för att lyssna på informationen och delta i diskussionen. Jag ber att få påpeka för kollegerna här i kammaren -— vi alla har ju många års erfarenheter av att med skiftande framgång arrangera möten i Organisationssverige — att vi inte lockat med bingo, dragspel eller liknande. Intresset är således verkligen stort för inflytandefrågorna. Jag är emellertid en smula orolig för hur den här debatten skall utveckla sig, men jag hoppas att den oron kommer på skam. För det första började det inte riktigt så bra. När arbetsrättsutredningen höll sin presskonferens den 16 januari inträffande det märkliga att arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson uttalade att han kommer att betrakta LO och TCO-ledamöternas reservation som utredningens majoritetsförslag. Vad menade statsrådet? Hade statsrådet så slutgiltigt tagit ståndpunkt att detta agerande var nödvändigt? Hur tror statsrådet att remissinstanserna reagerar? Är det konstigt om man finner det ganska meningslöst att ägna remisskrivandet särskilt stort intresse? Statsrådet har ju redan sin uppfattning klar. Såvitt jag vet är det första gången som ett statsråd agerar på det här sättet. Tidningen Industritjänstemannen säger i februarinumret följande: ”Det strider mot vedertagna principer att göra ett sådant uttalande innan remissarbetet är klart.” Det är försiktigt och snällt uttryckt, men det ligger tyngd i kommentaren. För det andra måste jag beklaga att den här boken Demokrati på arbetsplatsen blivit så omfattande. Detta s.k. § 32-betänkande om demokrati på arbetsplatsen är verkligen inte skrivet för de 2 miljoner svenskar som låginkomstutredningen betecknade som politiskt fattiga och utanförstående. Här utreder man i fyra år en av vår tids största frågor, nämligen om hur vi skall vidga demokratin och öka medinflytandet i samhället till att också omfatta det vardagliga, slitsamma jobbet på alla olika slags arbetsplatser runt om i landet. Statsministern citerade tidigare i dag Arne Geijers uttalande från 1971 om att våra arbetsplatser ofta hör till de mest auktoritära miljöerna i samhället. Jag instämmer i det uttalandet. Frågan om hur vi skall ändra på det är verkligen en vardagsnära och betydelsefull fråga för de enskilda människorna på arbetsplatserna. Så blir utredningsresultatet en masto dontbok på 960 sidor med ett utredarspråk som förmodligen bara den politiska och fackliga eliten begriper. Jag har redan hittat sidor som t. 0. m. för den vane läsaren av sådan här litteratur förmodligen blir svåra att begripa. Jag tror inte heller att utredningsresultatet blir någon försäljningssuccé för det statliga bokförlaget. Boken kostar 75 kronor. Demokrati brukar definieras som ett politiskt system som på grundval av fri opinionsbildning och fri tillgång till information gör det möjligt för en så stor del av befolkningen som möjligt att påverka beslut. Här gäller det ett väsentligt utredningsförslag om hur arbetslivet skall fungera i en framtid. Det gäller morgondagens jobb, det gäller vår framtida effektivitet och vår arbetstillfredsställelse, det gäller vår trygghet. När boken om detta kostar den enskilda människan 75 kr. är det faktiskt inte fråga om fri tillgång till information. Men det finns ju sammanfattningar. Arbetsmarknadsdepartementet har redan tryckt en sådan i ett antal av 650 000. Om arbetsmarknadsministern vore här skulle jag fråga honom om han är nöjd med den sammanfattningen. Den är liten och behändig, men jag är inte nöjd med den. Och jag har redan hört besvikna kommentarer i fackförbunden. F. ö. kan aldrig en sammanfattning ge rättvisa åt en kommittés utredningsbakgrund, diskussioner och förslag. Det sägs att LO och TCO skall använda sig av denna sammanfattning. Jag tror att allsidigheten och förståelsen skulle vinna på att LO och TCO kompletterade denna lilla broschyr med ett mera pedagogiskt och klart utformat material. Remisstiden kan synas vara väl tilltagen. Men den som har erfarenheter från fackligt arbete vet att det krävs rejält med tid för att utarbeta ett remissyttrande. Medlemmarna skall först sätta sig in i frågan, som är mycket komplicerad. Det rör sig om krånglig lagtext. Så skall detta diskuteras. Flera av delfrågorna är kontroversiella. Det kommer att ta tid. Tittar man i almanackan finner man att vi fram till den 15 april egentligen bara har sex rena arbetsveckor. Påsken kommer emellan. Jag tycker faktiskt att remisstiden med fördel skulle kunna förlängas. Det skulle saken vinna på. För det tredje skall jag anknyta till snällhetsfilosofin, som jag började med. Vi skall inte tveka att föra fram våra åsikter — vi skall ändå kunna arbeta tillsammans, framhöll jag. Detta vinner saken på, dvs. den framtida demokratin på arbetsplatserna. I lördags deltog jag i en § 32-debatt i Sundsvall. Där undrade man bl.a. vilka avsikter vissa kretsar egentligen har. Tonen i exempelvis Aftonbladet, sade man, påminner om hur det brukar låta på det hållet i valrörelser. ”Rusta för strid”, trumpetar en av fackföreningstidningarna. Och så säger man demagogiskt: ”Just nu verkar det ganska otroligt att centern och folkpartiet skulle vara beredda att stödja en proposition skriven på löntagarnas reservation. Därtill har de konservativa småföretagarna alldeles för stort inflytande i mittpartiernas riksdagsgrupper.” Visst skall vi föra fram våra olika åsikter — det har jag understrukit. Men låt oss slippa den allra värsta valpropagandan i detta sammanhang! Låt oss slippa misstänkliggöranden av detta slag! Fru talman! Så småningom skall riksdagen ta ställning till ett lagförslag om demokrati på arbetsplatsen. Moderata samlingspartiet skall på allt sätt medverka till ett klokt beslut. Vårt partiprogram och den partimotion i detta ämne som vi väckte i januari ger klart uttryck för att vi vill vara med och utarbeta spelregler som skall främja svenskt arbetsliv, och inte bara svenskt arbetsliv utan det vi lever på, nämligen svenskt näringsliv. Vi vill också medverka till att vi på ett bättre sätt kan ta till vara de dolda resurser som finns i arbetskraften och som för den enskilde skall göra jobbet mera meningsfyllt i en allt bättre arbetsmiljö. ”Det kommer alltid att finnas motsättningar mellan en anställd och hans arbetsgivare. Ofta är de konstruerade, ofta är de förstorade”, framhöll Gösta Bohman tidigare i dag. ”Men oberoende av detta”, fortsatte Gösta Bohman, ”måste det vara ett gemensamt intresse att minska klyftorna genom ett samarbete grundat på förtroende och ömsesidig respekt. Vi har en god grund att bygga på i vårt land, där arbetsfreden spelat en större roll för välståndsutvecklingen än någon annanstans i världen.” Vi har all anledning att bygga vidare på den Saltsjöbadsanda som lade grunden för denna utveckling. Hur det här skall byggas vidare står också helt i samklang med vår moderata grundsyn.

Fru talman! Enligt finansplanen avses att skatteomläggningen för 1976 skall finansieras genom avgifter på företagen och att detta skall inkräkta på löneutrymmet för 1976. Innebörden blir att höjningen av arbetsgivaravgiften skall avräknas på de avtalsmässiga lönehöjningarna för nämnda år. Det är en fortsättning av en statlig inkomstpolitik med inslag av Hagauppgörelser ovanför huvudena på medlemmarna i fackföreningarna. Syftet blir att statsmakterna hand i hand med de fackliga ledarna skall genomdriva ett tvåårsavtal utan att berörda arbetare har diskuterat det andra avtalsårets lönekrav. Från LO har hittills endast presenterats x, y, z och p för 1976. Det är sannerligen inte mycket. Det är förvånande att toppstyrningen och hemlighetsmakeriet i de centrala förhandlingarna fortsätter med statsmakternas hjälpande hand. Resultaten av den föregående avtalsuppgörelsen borde ge skäl för eftertanke. Den avtalsuppgörelsen mottogs med ett rekord i strejker. Under 1974 förekom 200 i lag förbjudna strejker med ca 20 000 deltagare. Dessutom förekom ett tjugotal lokala strejker som enligt lagen är tillåtna. Alla dessa strejker kan man utan tvivel beteckna som ett misstroendevotum mot det sällsynt dåliga 5SS-öresavtalet. Bakgrunden till avtalsförhandlingarna är att arbetsmarknaden kännetecknas av allt högre grad av ökad arbetsintensitet, som i sin tur resulterar i kraftiga produktivitetsoch vinstökningar. Det sker samtidigt som vi har rekordstora prisökningar. I detta läge skall alltså en statlig inkomstpolitik kombineras med en solidarisk lönepolitik. Resultatet blir då åter Denna återhållsamhet präglar också LO:s utgångsbud i förhandlingarna. Sedan LO lagt sitt avtalsförslag för 1975 har det hänt saker. Kommunalskatterna har höjts kraftigt, kraftigare hyreshöjningar än på länge har vi fått och livsmedelspriserna har tillåtits att stiga. I den belysningen framstår LO-budet som än mer återhållsamt. Från arbetsplatserna har starka krav framförts på minst 3 kr. per timme i generell löneökning. Man har också på många håll krävt ettårsavtal. Kraven rimmar mycket illa med de defensiva uttalanden som LO-ekonomen Clas-Erik Odhner gör i tidningen Fackföreningsrörelsen nr 25/26 år 1974. Enligt Odhner skall de 21 96 som LO kräver endast syfta till att försvara den redan uppnådda standarden, och det är ett försvar mot en ytterligare minskning av löneandelen gentemot produktionsresultatet inom industrin. Syftet är alltså inte att öka andelen av produktionsresultatet. Tar man då i beaktande vad som hänt sedan LO lagt sitt förslag måste man fastslå att LO:s krav var lågt redan när det ställdes. Nu är det så lågt att det är dags för en omprövning. För att en sådan omprövning skall ske krävs att man gör upp med återhållsamhetspolitiken och i stället för fram lönekrav som ger en ökad andel av vinstökningarna. Man kan inte, som Odhner, stillsamt önska att det vore rimligt om vi åtminstone finge någon andel av den fortsatta produktivitetsökningen. Det går inte att genomföra en avtalsrörelse utan att beskära de kraftiga vinster som bolagen redovisat de senaste åren. Vad som har hänt är att talet om branschfonder resulterat i en utredning. En ytterligare avsättning har gjorts till en extra investeringsfond. Men lönearbetarna har inte fått något av detta. I stället för återhållsamhet krävs en solidarisk lönekamp. En sådan linje skulle också vinna ett kraftfullt bifall från arbetsplatserna. Det visar inte minst reaktionerna på det föregående avtalet, när det kom till lokala förhandlingar. Resultatet av skatteomläggningar i förening med solidarisk lönepolitik blir i detta läge att ett tvåårsavtal genomförs utan att medlemmarna som berörs av detta får diskutera kraven. Reaktionen på ett sådant hemlighetsmakeri på toppnivå kommer då att bli kampyttringar på arbetsplatserna när de lokala förhandlingarna tar vid. Det görs f. n. många försök att stoppa kampaktioner på arbetsplatserna. Arbetsköparna svartlistar och avskedar. Versktadsföreningen har utarbetat detaljerade instruktioner vid s.k. vilda strejker. Aktuella exempel på denna aktivitet finns i de nu pågående städstrejkerna. Arbetsköparna använder lagen om ”trygghet i anställningen” för att avskeda två av tio strejkande städerskor i Skövde. Arbetsköparna — i det här fallet ASAB —- har genom beslut i riksdagen fått ytterligare ett vapen i sin hand mot lönearbetarna, nämligen rätten att säga upp eller avskeda strejkande. Den s.k. trygghetslagen betyder flera framsteg — uppsägningstider, turordningsbestämmelser, varselskyldighet m.m. Men det beklagliga är att riksdagen för första gången har uttolkat vad § 32 innebär. Man har tolkat vad som menas med saklig grund för uppsägning. När det gäller strejk sägs det: ”I kvalificerade fall —+t.ex. när det rör sig om någon som agiterar för eller annars spelar en framträdande roll vid en allvarlig olovlig strejk = bör det även kunna bli fråga om omedelbart avskedande.” Genom denna lagstiftning har man lyckats ställa facket åt sidan. Vi vet att många har velat göra det men inte lyckats med det tidigare. Lagen binder upp fackföreningens agerande. Tidigare hade fackföreningarna trots kollektivavtalslagens § 4 kunnat kämpa för att inga avskedades vid en strejk trots att fackföreningarna tvingades ta avstånd från strejken som sådan. Nu har emellertid facket lagen emot sig och därför ställs i praktiken facket åt sidan. Än allvarligare blir det när man tar del av § 32-utredningens förslag i detta avsnitt. Majoriteten i utredningen vill helt slopa taket för skadestånd på 200 kronor. LO-TCO vill i princip behålla denna gräns vid 200 kronor men kan i vissa fall tänka sig högre skadeståndsbelopp. Men en gemensam linje har utredningen. Det skall kunna utdömas olika skadestånd. Man skiljer på ”aktivt” och ”passivt” strejkande. De aktiva - de som fått sina arbetskamraters förtroende — skall straffas hårdare än de som gett dem sitt förtroende. Lagstiftningen skall användas för att splittra och skrämma. Ingen annan än arbetsköparna kan tjäna på detta. Bakom varje strejk eller annan kampyttring finns hårda realiteter: usla löner — se städstrejken — dåliga arbetsförhållanden, oresonliga arbetsköpare m.m. Den fina kamp som städerskorna nu genomför började på min hemort Borlänge. Det var städerskorna på järnverket som tröttnade på sina usla arbetsvillkor. Jag kan intyga att denna aktion, som medförde en seger för städerskorna, hade ett 99-procentigt stöd bland arbetarna vid järnverket. Att genom ”trygghetslagar” eller ännu mer långtgående strejkförbud förhindra denna kamp är omöjligt, men den kan försvåras. Varje hinder som läggs i denna intressekamp är ett stöd för arbetsköparna. Ansvaret vilar tungt på dem som drev igenom ”trygghetslagens” arbetsköparvänliga tolkning. § 32-utredningens förslag med försök till uppsplittring av arbetarna bör i det kommande remissarbetet ställa utredarna vid skampålen. Arbetsmarknaden skall förändras. Ja, detta skall ske om man får ta § 32-utredningens uttalande på allvar. Det skall bli demokrati på arbetsplatsen. Parterna blir jämställda, basunerar LO och SAP ut. Men vad är det nu man föreslår i utredningen, och överensstämmer det med de förväntningar som finns ute på arbetsplatserna?

Arbetarklassens viktigaste vapen — strejken — skall enligt utredningens förslag kringskäras ytterligare. Förhandlingsrätten skall utvidgas. Men vad skall man förhandla om? Detta sägs klart ut: medbestämmanderätt. Här har majoriteten och reservanterna olika uppfattningar om på vilka områden det skall ske. Det gäller medbestämmanderätt med oförändrade ägaroch maktvillkor. Någon avgörande förändring innebär inte detta så länge arbetsköparna i kraft av sitt ägande har sista ordet. Att tala om medinflytande, medansvar och medbestämmanderätt när det i verkligheten gäller förhandlingar mellan två parter med oförsonliga klassmotsättningar är en fortsättning på gamla invanda klassamarbetsspår. Utredningens förslag under rubriken ” Rätt att sätta kraft bakom orden” har resulterat i ett skärpt strejkförbud. Den gamla § 4 i kollektivavtalslagen om strejkförbud har med vissa tillägg i sin helhet förts in i utredningens förslag med vissa tillägg. Den politiska strejken skall enligt majoriteten i utredningen förbjudas. Vidare skall alla strejker som inte beslutas av förening betraktas som olagliga. Den kollektivavtalslag som högerregeringen 1928 genomförde duger i dag som god demokrati i företagen även för socialdemokrater, trots att de den gången — 1928 — kraftigt gick emot lagens genomförande. § 32-utredningens förslag att sopa § 32 under mattan måste avvisas. § 32 skall i stället aktivt bekämpas.

Arbetslivets förnyelse är ett slitet uttryck. Vad innebär det? Inte kan det betyda händelser som att vinylklorid, arsenik och vissa träslag orsakar cancer och att flera arbetare drabbats därav. Inte heller att reabränslet MC 77 och MC 25, färger och lösningsmedel förorsakar nervoch hjärnskador. Frågan är befogad, eftersom förändringarna i arbetarskyddslagen sades innebära en del av arbetslivets förnyelse. I lagen fastslås att arbetsmiljöarbetet skall ske i samverkan mellan arbetare och arbetsköpare. Det kan inte vara något nytt — det har förekommit i årtionden, och vi kan nu avläsa resultatet. Fru talman! I vänsterpartiet kommunisterna anser vi att det är ar betarnas egen kamp som är avgörande. Men det är en styrka i den kampen om lagstiftningen inte lägger hinder i vägen utan i stället stöder kampen. 1975 har utlysts som ett kvinnoår. Syftet är att uppmärksamma kvinnans undertryckta situation. För arbetarklassen i sin helhet — både kvinnor och män — är emellertid varje år ett kampår mot arbetsköparna och deras intressen och rovdrift.